Herr talman! Det är mycket viktigt att flyktingar kommer ut i arbete, och vi anstränger oss till det yttersta för att hitta vägar för detta. Vi skall ta till vara flyktingars vilja till arbete. Men det går tusentals flyktingar som har arbetstillstånd i vårt samhälle utan att få jobb. Jag har här en artikel från Svenska Dagbladet den 25 september i år, där man pekar på 13 000 lediga jobb i Stockholms län samtidigt som över 2 300 invandrare går utan jobb — och de är inte asylsökande utan sådana som har arbetstillstånd. Det gäller att få arbetsgivarna att utnyttja denna möjlighet. Kommunerna vill ta vara på flyktingarnas vilja att arbeta, säger Maria Leissner. Utmärkt! Mellan 2 000 och 3 000 flyktingar sitter fast ute i förläggningar. De har sina arbetstillstånd klara, men de får inte en plats ute i kommunerna — de får inte bostad, och ännu mindre arbete. Låt oss då ta till vara kommunernas vilja att bereda dessa människor jobb! Maria Leissner frågar: Vilka åtgärder har vidtagits? Men Maria Leissner tillhör ju själv den riksdag som under våren beslöt att anslå 20 milj.kr. till ett särskilt rekryteringsstöd. Det är dessa åtgärder jag åsyftar i sammanhanget. Det gäller att utnyttja de möjligheter som står till förfogande. Vårt arbete måste gå ut på att skaffa jobb åt och få ut flyktingar i arbetslivet — de vill göra rätt för sig — och vidare att förkorta väntetiderna så att de så snart som möjligt får denna chans. De asylsökande finns företrädesvis i förläggningar, i Svappavaara, i Norrfältsviken och på andra håll, och där finns ingen arbetsmarknad. Naturligtvis är det ändå viktigt att finna former för en meningsfull verksamhet under den tid — som förhoppningsvis snart skall bli mycket kortare än i dag — då de vistas där. Jag är beredd att inleda ett arbete i departementet för att se vilka möjligheter vi kan skapa för en meningsfull verksamhet för asylsökande, men att ge arbetstillstånd är icke en lämplig väg.
I Herr talman! Statsrådet nämnde Svappavaara. Jag förstår att där kan vara svårigheter, men låt mig ta ett annat exempel. I Båstads kommun finns ett företag som heter PEAB, som har en skriande brist på arbetskraft. Båstads kommun har inte så många invandrare och asylsökande, men flera av dem man har skulle hur gärna som helst vilja ta något av jobben på PEAB. Här är det alltså inte fråga om att göra någonting generellt utan om att koppla ihop två parter: en arbetsgivare och presumtiva, villiga arbetstagare. Vad jag avsåg med min fråga var att det hade varit roligt om statsrådet hade sagt: Vi kan på vissa orter göra några små försök med temporäranställning, 103 som skulle kunna gynna både invandrarna och arbetsgivaren i det här fallet. Jag är naturligtvis medveten om att om man ser det hela i stort är det svårt att åstadkomma några lösningar. Det var därför jag ställde min fråga om dispensförfarande. Det är säkert den bästa vägen vi har valt, men ge några möjligheter till dispens!
Herr talman! Vi talar här egentligen om två problem. Det ena handlar om asylsökande som ibland, i värsta fall, kan få tillbringa tre fyra år på en förläggning innan de över huvud taget får möjlighet att göra någonting annat än vänta på besked. Det andra problemet gäller människor som inte bara har långa väntetider utan dessutom, efter att de fått tillstånd att arbeta, har mycket svårt att hitta arbete. Därför är det viktigt att finna lösningar som passar bägge grupperna. Vad är det för fel på tanken att skapa en möjlighet för dem som vistas på en förläggning år efter år att komma ut och göra något slags nyttigt arbete? Varför avvisar invandrarministern tanken att hitta någon form för denna verksamhet för flyktingar som vistas på förläggning? Det borde ändå vara möjligt att använda litet uppfinningsrikedom här. Det kanske inte är alldeles lätt att läsa svenska år efter år och tycka att det är en meningsfull verksamhet, som täcker de behov man har. Beträffande problemet med flyktingar som har tillstånd: Är de åtgärder som riksdagen beslöt om i våras allt som invandrarministern har att komma med? Finns det inga andra initiativ, t.ex. att stödja kommuner som vill inrätta systemet med halvtidsarbete, halvtidsstudier?
Herr talman! Rekryteringsstödet är till för att möjliggöra en sådan delning av studier och arbete. Läs på propositionen från i våras, som riksdagen fattade beslut om, och låt oss utnyttja den resursen! Båstads kommun har inte så många invandrare, säger Ingrid Sundberg. Utmärkt! Gå då till Båstad — vi kanske kan åka dit gemensamt — och försök förmå den att ta emot fler invandrare, fler flyktingar som har fått rätt att bo och arbeta i det här landet men som tvingas bo kvar på en förläggning där det inte finns något arbete att få. Det är ju detta det handlar om! Och, Maria Leissner, varför sprida uppfattningen att folk sitter tre fyra år i förläggning? Det är ju inte så. De flesta får i dag sina tillstånd på kortare tid än ett år. För en del tar det väsentligt längre tid, när de har fått avslag och utnyttjat möjligheten att överklaga till regeringen, ibland flera gånger, men det gäller ju fåtalet fall. Låt oss inte ge intryck av att alla har så här långa väntetider! Slutligen: Mitt arbete är nu mycket starkt inriktat på att förkorta väntetiderna. Låt oss samlas i den insatsen! Det är enda sättet att röja undan de problem som vi nu diskuterar.
Herr talman! Det problem vi här diskuterar är till mycket stor del ett problem för de små kommunerna. Både statsrådet och jag vet av erfarenhet att invandrare med arbetstillstånd mycket ogärna flyttar till de små kommu = Prot. 1988/89:9 nerna. Detta må sedan bero på deras kultur eller deras erfarenhet — det äri 13 oktober 1988 alla fall den uppfattning vi har i Skåne, där Malmö, som ju inte är någon liten XX Om sysselsättning för ort, har ett tillflöde från småkommunerna runt omkring. IR Jag vill med detta på inget sätt antyda att det skulle vara någon Sjöboanda, vissa invandrare och asylsökande utan det är ett faktum. Man flyttar inte gärna. Där det finns både asylsökande och arbeten borde man kunna använda någon form av dispensförfarande.
Herr talman! Den kortare väntetid som invandrarministern hänvisar till har vi ju talat om i ganska många år nu. Jag skulle vilja se resultat först, innan jag tar ut någon vinst i förskott av de reformer som invandrarministern har utlovat. Men även om vi förutsätter att det går att korta väntetiderna, kommer det fortfarande att finnas kvar en kategori asylsökande som är mycket länge på förläggning innan deras fall slutligen är avgjorda, och därför kommer problemen att kvarstå. En annan sak som jag tycker att invandrarministern inte tillräckligt har betonat i debatten här i dag är att det för att mota den främlingsfientliga opinionen är oerhört viktigt att få bort de här skälen för människor att se med misstro på asylsökande och flyktingar. När flyktingar och asylsökande år efter år tvingas gå och vänta utan att ha möjlighet att göra något meningsfullt eller att göra rätt för sig, skapas en väldigt bra grogrund för främlingsfientliga stämningar. Låt oss undanröja sådant! Låt inte sådant här finnas kvar som ett argument för främlingsfientlighet!
Herr talman! Vi är helt överens om vikten av att flyktingar bereds arbete. Det finns inga meningsmotsättningar i det avseendet. Vi måste övervinna det motstånd som finns på sina håll ute i näringslivet, som ju har brist på arbetskraft. Vi erbjuder rekryteringsstöd för att man skall kunna rekrytera de flyktingar som finns runt om i landet på våra förläggningar, och vi uppmanar kommunerna att anstränga sig för att ta emot fler. Ingrid Sundberg säger att asylsökande bor ute i småkommuner, men det är fel. Asylsökande bor i förläggningar. Att säga att flyktingar som har fått sitt tillstånd inte vill flytta ut till små kommuner är väl inget argument i den här diskussionen. Finns det arbete i små kommuner, skall väl flyktingar — liksom svenskar — ta de arbeten som finns där i stället för att uppbära socialbidrag i någon annan kommun. Det kravet måste vi ställa på flyktingarna. Slutligen till Maria Leissner: Sprid nu inte misstro mot det reformarbete som vi bedriver för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna!

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig, med utgångspunkt i ett enskilt ärende, vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att familjer inte splittras i samband med utvisningsbeslut. En självklar utgångspunkt vid tillämpning av utlänningslagstiftningen är att familjer inte skall splittras. Regeringen uppmärksammar detta särskilt. familjemedlemmar rest in vid olika tidpunkter, sammanförs i regel ärendena och beslut fattas vid ett och samma tillfälle. Efter regeringens beslut är det polismyndighetens sak att verkställa utvisningsbeslutet. Det är då viktigt att alla ges möjlighet att resa tillsammans. Det är polismyndighetens uppgift att i det enskilda fallet besluta hur verkställighet skall ske. Jag anser inte med hänvisning till det sagda att det nu finns anledning vidta några ytterligare åtgärder för att förhindra familjesplittring på grund av myndigheternas beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vet att invandrarministern varken kan eller skall kommentera ett enskilt fall. Men bakom alla principer finns ju också enskilda fall. Här handlar det om familjen Salinas, som har utvisats till Chile — dvs. mor och barn har skickats i väg ensamma för att gå en oviss framtid till mötes. Fadern blev kvar i Sverige. Visserligen har fadern senare sänts i väg. Men frågan gällde om det inte är rimligt att hålla ihop en familj vid utvisning. Jag har fått svar på min fråga. Statsrådet säger följaktligen att det bör vara så. Men när det uppenbarligen inte varit så i det här enskilda fallet, blir det polismyndigheten som får kritik. Den har naturligtvis varit kännbar, med tanke på den lokala opinion som alltid uppstår i sådana här besvärliga fall. Det ligger snubblande nära att jämföra med de återföreningsfall som har varit aktuella under senare år. Det gäller då bl.a. människor från Sovjetunionen och Rumänien. Då rycker statsråden ut. Då ingriper statsministern. Då ingriper utrikesministern och gör allt som göras kan för att familjerna i fråga skall kunna återförenas här i Sverige. Det är, naturligtvis, litet mera spektakulärt! Man får blommor inför TV-kamerorna osv. Men i detta fall splittrades en familj i samband med utvisning. Då var det inte lika angeläget att försöka hjälpa till. Frågan kvarstår: Vad tänker regeringen göra för att förhindra att sådana här situationer upprepas?
Herr talman! Det här sättet att diskutera är ganska försåtligt. Här insinuerar Larz Johansson, och här inbjuder Larz Johansson mig att utöva ministerstyre. Ordet spektakulär nämns här. Ja, man kan tycka att ganska många skildringar av handläggningen i enskilda, svåra utlänningsärenden är spektakulära. Jag inbjuder Larz Johansson att litet närmare ta reda på hur det förhöll sig i detta enskilda ärende. Vi kan ju inte diskutera det här. Jag vill ändå säga att invandrarverket, regeringen och polisen gjorde allt vad som rimligen kunde krävas för att hela familjen Salinas skulle kunna utvisas samtidigt. Med anledning av mannens uppträdande på flygplanet vägrade emellertid piloten, av ordningsskäl, att ta med mannen. Utvisningen av mannen har därför fått ske vid ett senare tillfället — närmare bestämt några dagar senare. Familjen är nu återförenad i Chile.
Herr talman! I min fråga har jag redovisat vad jag anser vara de faktiska förhållandena. Jag tycker inte att jag har gjort mig skyldig till någon spekulation kring händelserna. Vad statsrådet beskriver är riktigt. Men med hänvisning till det svar som jag fått här tidigare borde det väl ha varit en rimlig ordning att modern och barnen hade fått stanna kvar fram till den tidpunkt då utvisningsbeslutet de facto verkställdes. Då hade familjen inte behövt splittras och då hade inte de här människorna behövt utsättas för den ovisshet som det ändå var för dem att bli skickade i väg ensamma utan familjefadern och med bl.a. ett tvåårigt barn.
Herr talman! Jag upprepar: Jag inbjuder Larz Johansson att närmare ta reda på sakförhållandena. Utan att gå för långt i diskussionen om ett enskilt ärende kan jag ändå påpeka att beslut i detta ärende fattades av regeringen i mars månad. Verkställighet kunde ske först i oktober. Att verkställighet inte kunde ske tidigare berodde inte på myndigheternas förhalning eller försummelser. Om en ytterligare fördröjning på grund av mannens uppträdande på flygplanet skulle ske, ja, det må var och en bedöma. Nu är familjen emellertid återförenad.
Herr talman! Om statsrådet känner sig förhindrad att uttala sig, kan jag naturligtvis konstatera att orsaken till att utvisningen dröjde var att familjen höll sig undan, vilket i sin tur berodde på att man var väldigt orolig för vad som skulle hända när man kom tillbaka till Chile. Bl.a. har följande inträffat: När modern och barnen kom tillbaka till Chile greps den äldste sonen av polisen. Visserligen har han nu, några dagar senare, släppts. Men vad som kommer att hända fortsättningsvis vet varken Georg Andersson eller jag. Familjens oro inför utvisningsbeslutet var alltså säkerligen befogad. Med hänvisning till det svar som jag har fått och de humanitära skäl som brukar åberopas i andra sammanhang vill jag framhålla att det hade varit en fördel om alla familjemedlemmar hade kunnat resa tillsammans.
Herr talman! Sonen i det aktuella fallet hade inte gjort militärtjänst. Det var anledningen till att man gjorde en närmare utredning av fallet vid familjens hemkomst. Jag försäkrar att vi, med anledning av påståenden om repression mot denna familj, har låtit ambassaden göra en utredning av fallet. Jag kan bara konstatera att familjen nu är samlad och att man inte ger något som helst uttryck för oro, vare sig för familjens eller för sonens del.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som inte är särskilt klargörande. Här får jag veta att exportvolymen kommer att ligga på en relativt hög nivå samtidigt som restriktivitet skall tillämpas under den kommande utredningsperioden. Enligt direktiven till utredningen skall den slutföra sitt arbete senast den 1 oktober 1989. Den har i praktiken nyss börjat sitt arbete och kommer alltså att omfatta ungefär ett år. Här ges ett regeringslöfte om restriktivitet när det gäller vapenexporten, och då måste vi från riksdagens sida i efterhand på något sätt kunna kontrollera att detta löfte har uppfyllts. Konstitutionsutskottet måste vid sin granskning ha en definition av löftets innebörd för att kunna kontrollera om det har uppfyllts. Då gäller frågan: När och hur? När är den exakta perioden under vilken restriktivitet skall tillämpas? Är det under utredningsperioden? Men det är ju samma period under vilken exportvolymen fortfarande kommer att ligga på en relativt hög nivå, enligt statsrådet. Hur går det i hop med löftet om restriktivitet? Vad är det som skall minska? Någonting måste ju minska. Är det antalet regeringsbeslut, som enligt statistiken har ökat? Är det värdet av utförselbevisen, som har ökat år för år med 30, 31 och 21 26? Är det värdet av den faktiska krigsmaterielexporten, som har ökat? Är det andelen av totalexporten? Är det ökningstakten? Eller är det vilket jag givetvis hoppas —- allt detta som skall minska? Det väsentliga är alltså att regeringen exakt definierar innebörden av restriktiviteten på ett sådant sätt att riksdagen i konstitutionell ordning i efterhand kan kontrollera om löftet har uppfyllts. Jag frågar därför när och hur restriktiviteten skall tillämpas.

Herr talman! Men vilken statistik i regeringens redogörelse för krigsmaterielexporten inför riksdagen om ett eller två år är det som då kommer att uppvisa en minskning? Är det regeringsbesluten? Är det utförseln? Är det värdet av den faktiska exporten? Är det antalet länder? Vad exakt är det? Var kommer vi riksdagsledamöter och konstitutionsutskottet att kunna gå in i handlingarna och se att regeringen har varit mer restriktiv? Det måste finnas en exakt angivelse, annars är detta löfte inte mer än tomma ord. Jag efterlyser alltså fortfarande ett besked om var riksdagen skall titta för att se om regeringen har uppfyllt sitt löfte.

Herr talman! Då har jag ingen annan möjlighet än att tolka statsrådets uttalande, och den tolkningen får, om den inte motsägs, konstitutionsutskottet utgå från.

Då kommer vi givetvis i riksdagen och i konstitutionsutskottet att granska regeringen med utgångspunkt i en sådan definition.

Herr talman! Anne Wibble har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera fortsatt fria affärstider. I Sverige har affärstiderna varit fria i snart 17 år. Under denna tid har det skett förändringar, som i vissa fall är avsevärda, när det gäller hushållens sammansättning och grad av förvärvsarbete. Detta har lett till stora förändringar i konsumenternas inköpsvanor och därmed även i detaljhandelns öppethållande och struktur. Min mening är att de fria affärstiderna har varit till gagn för konsumenterna och för konkurrensen inom detaljhandeln. Jag anser emellertid att en analys av de samlade effekterna av de fria affärstiderna vore värdefull att få. Jag kommer därför inom kort att föranstalta om en utredning med denna uppgift. Utredningen skall särskilt undersöka konsumenternas, de handelsanställdas och detaljhandelsföretagens erfarenheter av de fria affärstiderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Bakgrunden till frågan är bl.a. att det vid förra årets socialdemokratiska kongress fanns yrkanden om att tillsätta en ny affärstidsutredning. Frågan kom sedan uppi riksdagen, och det fattades beslut om att den skulle ses över. Varje sådan här affärstidslag innebär faktiskt en begränsning av konsumenternas möjlighet att handla när de själva vill. Det är vi alla som konsumenter som drabbas av en sådan begränsning. Det som har varit aktuellt är att affärerna skulle förbjudas att hålla öppet på lördagkvällar och på söndagar. De som drabbas mest av sådana regleringar är nog barnfamiljerna, som ofta storhandlar på helgerna. Men också många andra löntagare, t.ex. ensamstående, är beroende av fria affärstider. Varje sådan här affärstidslag innebär konstiga avgränsningar. Den variant som socialdemokraterna tidigare har uttalat sig för får mycket egenartade effekter. Man får t.ex. handla chips men inte potatis på söndagarna. Man får handla socker men inte salt. Jag får handla damstrumpor, men statsrådet Johansson får inte handla herrstrumpor. Toalettpapper får man köpa men inte hushållspapper. På vanlig svenska är detta typexempel på en ganska idiotisk reglering. Nu säger civilministern att de fria affärstiderna har varit till gagn för konsumenterna, och det är bra. Men han vill ändå inte garantera att de kommer att vara fortsatt fria. Han vill sitta på två stolar samtidigt. Jag konstaterar bara att svaret innebär att civilministern inte kan garantera att vi konsumenter får ha fortsatt fria affärstider.
Herr talman! Det förhåller sig så att jag inte ensam svarar för lagstiftningen här i landet. Jag kan ge min mening till känna, Anne Wibble, och det har jag gjort i den här frågan. Vidare tycker också jag att man kan göra sig lustig över en del följder som en reglering skulle få. Det var nog också därför som de fria affärstiderna infördes. Om Anne Wibble vill referera till något som en socialdemokratisk uppfattning i denna fråga bör det väl vara den deklaration som gjordes 1984, när man senast tog ställning till de fria affärstiderna. Då markerades att man menade att fria affärstider var av stort värde.
Herr talman! Det var litet mera av positiva tongångar i civilministerns svar — 13 oktober 1988 denna gång. Han säger att han ändå personligen tycker att det är bra att man får köpa saker och ting när man själv vill det. Jag tycker att statsrådet då borde kunna ge ett klart ja på min fråga, om direktiven för utredningen kommer att vara så utformade att de faktiskt innebär en garanti för att de fria affärstiderna kommer att få fortsätta. Ett uteblivet svar på den frågan måste tolkas så att civilministern inte har gehör i det egna partiet och inom regeringen för ett behållande av de fria affärstiderna.

Herr talman! Bengt Westerberg har frågat mig om regeringen avser att ändra direktiven till handikapputredningen så att den kan föreslå reformer som totalt sett ökar kostnaderna för handikappolitiken och närliggande områden. Låt mig inledningsvis konstatera att den kommande handikapputredningen är av stor principiell betydelse. Av direktiven framgår att den främst skall inriktas på de insatser inom socialtjänsten, habiliteringen och rehabiliteringen som görs för människor med funktionshinder. Syftet är att undersöka och lämna förslag om hur barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionshinder skall kunna tillförsäkras ett väl fungerande samhällsstöd. BI.a. handikapporganisationerna har ställt krav på en utredning med denna inriktning. De direktiv om finansiering av förslag som är bakgrunden till Bengt Westerbergs fråga är av generell karaktär. De skall omfatta alla statliga utredningar, således även den här aktuella utredningen. Låt mig understryka att flera betydande handikappolitiska reformer kunnat genomföras under senare år som ett resultat av utredningar som omfattats av dessa direktiv. Som framgår av regeringsförklaringen kommer regeringen även fortsättningsvis att särskilt uppmärksamma handikappområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som dock gjorde mig utomordentligt bedrövad. Innebörden av svaret är att handikapputredningen nu måste arbeta med sikte på att de förslag som förverkligas skall genomföras med oförändrade eller minskade resurser. Jag är alldeles övertygad om att de handikapporganisationer som statsrådet talade om och som har begärt att man skall uppmärksamma dessa problem inte anser att det är möjligt att genomföra reformer inom ramen för oförändrade eller minskade resurser. Jag fick häromdagen i min hand ett till regeringen riktat uttalande från 111 HCK:s länsförbund för Norrland, i vilket man tar upp nolldirektiven till handikapputredningen och konstaterar att en utredning med de direktiven inte kan göra slut på kristillståndet inom synnerligen angelägna områden som socialtjänst, habilitering och rehabilitering för människor med funktionsnedsättningar. Det enda som händer är att samhället än en gång kommer att ställa handikappgrupper mot varandra i kampen om oförändrade samhällsresurser, resurser som redan i dag är för små. Jag är särskilt förvånad över att Bengt Lindqvist har lagt fram dessa direktiv, inte bara därför att han har ett förflutet i handikapprörelsen utan också därför att han ägnade en mycket stor del av valrörelsen åt att åka runt i Sverige och kritisera folkpartiet för att vi ställde grupp mot grupp, för att vi genom omprioriteringar ville frigöra mer resurser just åt olika handikappade. Sedan utfärdar han direktiv till en utredning som i praktiken innebär inte att vi skall omprioritera från andra grupper till handikappade utan mellan olika handikappade. Man utlovar där inte ens att dessa skall få bibehålla oförändrade resurser utan uttalar att utredningen skall arbeta med sikte på att det kan bli aktuellt med minskade resurser. Inte bara jag, utan hela Sveriges handikapprörelse, känner en utomordentligt stor bedrövelse över statsrådets svar på den här punkten.
Herr talman! Låt mig först uttrycka min förvåning över Bengt Westerbergs initiativ att ställa den här frågan. Under hela valrörelsen hävdade Bengt Westerberg att han ville göra en reforminsats för familjer med handikappade barn, men det skulle ske genom att man skulle ta pengar från delpensionen. Han har under hela valrörelsen hävdat att det var just denna teknik som var den enda gångbara. Låt mig också påpeka att det är en avsevärd skillnad, Bengt Westerberg, mellan hur en utredning skall få lov att arbeta och vilka förslag en regering lägger fram och sedan riksdagen beslutar som ett resultat av utredningsarbetet. Den skillnaden trodde jag var väl bekant för Bengt Westerberg, i synnerhet som han själv och hans partibröder var de som införde de s.k. nolldirektiven, av vilka de direktiv som nu gäller egentligen bara är en vidareutveckling.
Herr talman! Problemet under senare år har ju inte varit att det har genomförts för stora, för omfattande och för dyra reformer på handikappområdet, utan för få reformer. Bengt Lindqvist och hans parti har år efter år sagt nej till de åtgärder som folkpartiet föreslagit för bl.a. familjer med handikappade barn. Det behövs alltså mer resurser till detta område, inte mindre resurser. I de direktiv som Bengt Lindqvist har lagt fast för utredningen sägs att den skall arbeta med sikte på oförändrade eller mindre resurser. Det är den stora skandal som jag och hela Sveriges handikapprörelse så starkt kritiserar.
Herr talman! Jag vidhåller att Bengt Westerberg missar skillnaden mellan en utredning och dess förutsättningar och de reformer som blir ett resultat av utredningen. Jag vill ta som exempel den bilstödsutredning som har genomförts under senare delen av 80-talet. För den gällde des.k. nolldirektiven. Utredningen analyserade bristerna i det system som gällde, påpekade de problem som finns och lade fram ett förslag till konstruktion av ett bilstöd för framtiden. Remissopinionen stödde detta förslag och framförde starka krav på att systemet måste förses med större resurser. Vad blev resultatet? Jo, att regeringen sedan antog förslaget till konstruktion och för sin del genomförde en reform som ökade utgifterna för bilstödet med 190 miljoner. Såvitt jag minns hade folkpartiet den gången tänkt sig en ökning av resurserna med 70 miljoner. Folkpartiet anslöt sig i alla händelser så småningom till regeringens förslag.
Herr talman! Jag vill fråga statsrådet Bengt Lindqvist på vilka andra punkter som direktiven för den här utredningen inte skall gälla. Vad som brukar gälla för utredningar är ju de direktiv som man lägger fast för utredningen, och i direktiven för den här utredningen sägs att denna skall arbeta med mindre eller oförändrade resurser. Det innebär att utredningen utöver att försöka upptäcka de stora problem som finns för handikappade och lägga fram förslag på dessa områden också skall lägga fram förslag till var någonstans stora neddragningar skall ske. Det är en onödig arbetsuppgift för en utredning som skall arbeta på ett område där det inte finns möjligheter att göra stora nedskärningar utan där det i stället behövs betydande tillskott. Det är därför jag är så kritisk mot utredningsdirektiven.
Herr talman! Jag upprepar att det för mig är en grundläggande skillnad mellan utredningens förutsättningar och de reformer som blir ett resultat av utredningens arbete. Det borde Bengt Westerberg också känna till, eftersom han själv var med och startade flera utredningar som hade nolldirektiv och som ju också, i synnerhet enligt de borgerliga partiernas egna uppgifter, ledde till reformer under den borgerliga regeringstiden. Handikapputredningen är dessutom en utredning med många principiellt sett utomordentligt viktiga frågor. Det är frågan om att tillförsäkra de handikappade det stöd de behöver, alltså trygghetsfrågorna på detta viktiga område, det är frågan om handikappombudsman och om en diskrimineringslag. Det är inflytandefrågorna som är viktiga för handikapprörelsen och det är en rad andra frågor av samma principiella natur, som utredningen har all anledning att ägna sig åt med stor kraft. Till sist vill jag också säga att jag inte tror någon regering tillsätter en handikapputredning utan att i förlängningen avse att utredningens arbete skall leda till förbättringar.
Herr talman! Den avgörande skillnaden gäller ju utredningar i allmänhet och utredningar som sysslar med särskilt prioriterade områden. Enligt min mening hade handikapputredningen bort vara en utredning inriktad på ett särskilt prioriterat område, där det alltså skulle ha funnits möjligheter att föreslå ökad resursanvändning utan att samtidigt peka på besparingar, men vad som faktiskt krävs är att den samtidigt skall föreslå besparingar. Om man nu inte är beredd att omprioritera, vilket Bengt Lindqvist uppenbarligen inte är, kan man i varje fall hänvisa till den tillväxt av resurser som sker och låta utredningen få föreslå reformer i takt med tillväxten. Det är ju som Birgitta von Otter skriver i Expressen i dag: Haha, med en ny och enkel norm Ur tillväxten tas allting, faktiskt. Det är mycket lätt och praktiskt.” Det borde väl Bengt Lindqvist åtminstone kunna ansluta sig till.
Herr talman! Jag vill härmed inbjuda Bengt Westerberg till ett aktivt och konstruktivt arbete i denna utredning, så skall vi tillsammans, när den tiden kommer, diskutera hur väsentliga reformer på handikappområdet skall finansieras.
Herr talman! Vi är naturligtvis intresserade av att delta i ett aktivt och konstruktivt arbete, men de reformer vi är beredda att föreslå på detta område kräver ökade resurser. Därför kräver ett sådant aktivt och konstruktivt arbete att utredningsdirektiven ändras. Jag hoppas att statsrådet vill ta med sig den uppmaningen hem och så småningom återkomma med ett nytt och mer positivt besked än det som jag och handikapprörelsen har fått i dag.

Herr talman!

I propositionen uttalade min företrädare att han under utbyggnadsperio den, dvs. senast år 1991, avsåg att återkomma till regeringen om en lagstiftad rätt till förskola för alla barn över ett och ett halvt års ålder. Statistik över utbyggnaden visar att kommunerna i allmänhet gör stora insatser för att fullfölja riksdagens utbyggnadsbeslut. Mellan åren 1987 och 1988 har således ytterligare nära 23 000 platser tillkommit i kommunala daghem och familjedaghem. Det finns dock enskilda kommuner där viljan att bygga ut barnomsorgen inte står i proportion till de behov som finns. För att närmare klarlägga situationen kommer socialdepartementet att noggrant följa och analysera utvecklingen i de enskilda kommunerna. Om en sådan analys motiverar särskilda åtgärder kommer jag självfallet att föreslå sådana.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Lindqvist för svaret. En bra barnomsorg är en rättighet lika självklar som en bra skola. Därför är det viktigt att den rättigheten lagstadgas. Om målet full behovstäckning till 1991 skall kunna uppnås behöver kommuner, utbildningsanordnare och andra berörda det stöd och den bas som ett lagstadgande ger. Vi har redan i dag lagstadgad rätt för sexåringar till deltidsgruppverksamhet. Jag var med ute på fältet som förskollärare när den rätten infördes, och jag minns allt positivt runt den dagen — satsningar av kommuner, fackföreningar, högskolor, satsningar som skapade engagemang, entusiasm och framtidstro. Klara, entydiga direktiv gör det lättare för alla att på ett konstruktivt sätt ta sig an problemen. I Bengt Lindqvists svar finns det med att det kan bli fråga om en lagstiftning. Jag tycker att det är olyckligt att det förslaget mera har framförts som ett hot än som ett stöd för beslutsfattare som skall verkställa beslutet. Anser statsrådet att det finns några nackdelar med att lagstadga rätten till barnomsorg? Vilka är i så fall dessa nackdelar?
Herr talman! För mig är naturligtvis det viktiga att vi når målet full behovstäckning i barnomsorgen i enlighet med de beslut som riksdagen fattade 1985 och som jag redovisade i mitt svar. Det är viktigt att veta vilka medel vi skall använda för att nå det målet, men det är samtidigt underordnat målet i sig. En rätt talar vi om i propositionen Förskola för alla barn. Det är en rätt för barnen. Det förutskickar egentligen att vi också skall lagstifta på det sätt som vi har gjort när det gäller rätten till den allmänna förskolan, dvs. rätten för sexåringar. Låt oss återkomma till den frågan i det kommande arbetet. Då blir lagstiftningen antingen ett medel att nå målet, nämligen genom att ett mycket klart besked ges till kommunerna, eller också en bekräftelse på att vi nu är framme vid en situation där vi kan erbjuda denna möjlighet som en faktisk rätt för alla barn. Man kan alltså se lagstiftningsfrågan som antingen medel eller mål.

Herr talman! Det var ett mycket positivt svar. Jag tycker att det är behoven som skall styra tillgången, och nivån skall vi avgöra tillsammans, eftersom barnen är vårt gemensamma ansvar i ett demokratiskt samhälle. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet omkring de andra svåra frågorna inom barnomsorgenidagjag tänker på bristen på personal och kvalitetsfrågorna. Det är i de sammanhangen viktigt att grunden är helt klar.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat socialministern om hon är beredd att vidta åtgärder med anlednng av beslutet att inte utge statsbidrag till Föreningen för de neurosedynskadade. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Beslut om fördelning av statsbidrag till handikapporganisationer fattas av regeringen efter förslag från statens handikappråd. I rådet ingår företrädare för bl.a. vissa statliga myndigheter, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet samt de centrala handikapporganisationerna. Grundläggande förutsättningar för att bidrag skall utgå är att den sökande organisationen bedriver en bred handikappolitisk verksamhet, att organisationen är representativ för den grupp man företräder och att den är demokratiskt uppbyggd. När det gäller fördelningen av statsbidraget för budgetåret 1988/89 har ett enhälligt statens handikappråd föreslagit att Föreningen för de neurosedynskadade inte skall tilldelas bidrag, eftersom föreningen för närvarande inte har en verksamhet som är bidragsberättigad. Regeringen har beslutat i enlighet med rådets förslag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret men är givetvis inte nöjd. Att fördela pengar till handikapporganisationer är naturligtvis en grannlaga uppgift. Självfallet måste det finnas regler för hur det skall gå till. Men ibland måste man också kunna se till hur verkligheten ser ut och inte bara stelbent följa de byråkratiska regler som ställts upp. Jag tycker att de neurosedynskadades förening är just ett sådant exempel, där man borde kunna ta hänsyn till människorna som är berörda. På 1960-talet när neurosedynkatastrofen inträffade skrevs det mycket om den, och staten lovade att hjälpa till. Nu har barnen blivit vuxna men därför har inte problemen försvunnit. Det har däremot det lilla bidrag som föreningen fick. Som skäl anges att föreningen inte har någon handikappolitisk målsättning. Det beror ju på vad man menar med handikappolitisk målsättning! Den här gruppen är faktiskt unik på så sätt att det inte tillkommer nya fall. Den kan därför inte jämföras med andra handikapp grupper. Men man vet inte heller hur framtiden kommer att te sig för Prot. 1988/89:9 medlemmarna i den här gruppen. Därför har man bl.a. sökt pengar till 13 oktober 1988 projekt om förslitningsskador. Det kallar jag faktiskt handikappolitik. Organisationen är i allra högsta grad representativ för sin grupp. Men man behöver också pengar för att hålla ihop föreningen. Det lilla bidraget är helt nödvändigt för att ungdomarna, som nu själva tagit över föreningen från föräldrarna, skall kunna hålla ihop den. Anser Bengt Lindqvist verkligen att en liten unik handikappförening skall vägras bidrag på grund av stelbenta byråkratiska regler, eller tvingas in i en annan och större handikapporganisation där den — det vet vi — kommer att drunkna?
Herr talman! Jag menar att vi i Sverige har anledning att känna mycket stor stolthet över det allmänna stöd till handikapporganisationerna som vi ger. Det stödet är unikt i världen: Vi ger stöd till handikapporganisationers grundläggande verksamhet, som går ut på att bilda opinion, att informera, att påverka och att hävda de intressen som människor med handikapp har. Det är alltså en del i den svenska demokratin. De regler som finns för fördelningen av stödet utformades i mitten av 1970-talet, och de har sedan dess varit oförändrade. Jag känner inte till någon handikapporganisation som på allvar skulle vilja ändra reglerna — man är på det klara med vilken oerhörd dynamik som ligger i att ha ett stöd utformat just på det här sättet. Dessutom menar jag att vi måste respektera ett sakkunnigt beredningsarbete av den myndighet som i alla dessa år fördelat pengarna. Man har stannat för att ge pengar till 29 organisationer och att säga nej till inte bara de neurosedynskadades förening utan också till 13 andra.
Herr talman! Jag håller med Bengt Lindqvist om att vi i många stycken kan vara stolta över den handikappolitik som vi för. Men som statsrådet säger utformades reglerna på 1970-talet. Då tycker jag det finns desto större anledning att vara litet generös, när en liten unik förening kommer till. Jag förstår att de större handikapporganisationerna inte vill dela med sig. Men som statsrådet också påpekade måste man ha pengar för sin grundläggande verksamhet. Det rör sig här om en mycket liten grupp, som jag sade. Jag tycker faktiskt att vi har en viss skyldighet att stödja även den lilla gruppen. Vi hoppas naturligtvis att en sådan katastrof inte skall hända igen. Det är faktiskt ganska små belopp det rör sig om. Om föreningen inte får det här stödet kanske föreningen inte kan existera vidare.
Herr talman! Jag vill upplysa om att även de neurosedynskadades förening har en ansökan hos arvsfonden som gäller ett av de verksamhetsområden som man också nämner i sin ansökan till statens handikappråd. Det gäller undersökningen av förslitningsskadorna hos neurosedynskadade. Såvitt jag förstår är det en mycket bra ansökan man där har lämnat in. Vi kommer naturligtvis att i vanlig ordning pröva den, men jag vill ändå säga att det finns en påtaglig möjlighet för föreningen att få stöd den vägen. 117 IT övrigt har gruppens storlek egentligen ingenting att göra med om man får pengar eller inte, så länge man är representativ för den grupp som man söker för. Det är säkert den här organisationen. Problemet har varit att man egentligen inte har haft någon verksamhet över huvud taget att söka pengar för. Det var inte i år utan för tre år sedan som stödet till de neurosedynskadades förening drogs in.
Herr talman! Man har sökt pengar från arvsfonden till projektet om förslitningsskador, men det troliga är att de pengarna inte kommer att räcka. Då har man över huvud taget ingen möjlighet att genomföra projektet, eftersom man inte har några egna pengar. Det här är exempel på en handikappverksamhet som man faktiskt vill driva. Föreningen försöker att vara förutseende därför att de neurosedynskadade i sitt dagliga liv har helt andra förutsättningar än vi andra har. Deras förslitningsskador är helt andra än friska människors. Att man inte har någon verksamhet hänger ihop med att föreningen tidigare har drivits av föräldrarna. De har känt det som en trygghet att barnen har kunnat hålla ihop. Nu är barnen vuxna och skall själva försöka ta över föreningen. Jag tycker att det är naturligt att de har haft vissa svårigheter i början.

Herr talman! Kjell Dahlström har frågat förutsvarande statsrådet Gustafsson om regeringen har någon ambition att stoppa den sneda regionala utvecklingen i dagens Sverige. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den regionala utvecklingen var under några år i mitten av 1980-talet klart otillfredsställande. Trycket på storstadsområdena — främst Stockholmsregionen -— var starkt och inflyttningen till storstäderna var större än utflyttningen. Regeringen satte därför in kraftfulla regionalpolitiska insatser för att åstadkomma en mera balanserad utveckling. Utöver en kraftig ökning av de ordinarie regionalpolitiska anslagen, har särskilda insatser gjorts i de mest utsatta regionerna — Norrbotten och norra Sveriges inland, Bergslagen, Blekinge m.fl. områden. En förnyelse av regionalpolitikens inriktning har också skett. En allt större andel av de regionalpolitiska medlen har t.ex. använts till utbildning, teknikutveckling, teknikspridning och andra infrastrukturåtgärder som syftar till att främja den långsiktiga utvecklingen i olika orter och regioner i landet. Därmed minskar också trycket på storstäderna. Ett stort antal kontakter har också tagits med privata tjänsteföretag i Stockholmsregionen för att förmå dessa att lokalisera verksamhet i stödområdet och stödjepunkter i anslutning till stödområdet. Vidare har statlig Den förda politiken har varit framgångsrik. Vi har nu en betydligt mera balanserad regional utveckling. Under det senaste året hart.ex. Stockholmsregionen haft flyttningsunderskott gentemot övriga landet. Samtliga skogslän har i år haft befolkningstillväxt. För att den förbättrade regionala balansen skall kunna bibehållas är det, vilket också framhållits i årets regeringsförklaring, angeläget att den breddning av regionalpolitiken som ägt rum under senare år, med inrikning mot kompetenshöjning, utbildning och förbättrad infrastruktur, fortsätter. Då Kjell Dahlström, som framställt frågan, var ledig från riksdagsarbetet, medgav andre vice talmannen att hans ersättare Birger Schlaug fick delta i överläggningen.

Herr talman! Jag får tacka för svaret denna sena timme när tågen börjar gå hemåt. Åtminstone i södra Sverige går tågen hemåt, i norr kanske det inte blir så mycket tåg kvar, om regeringens järnvägspolitik får fortsätta. Den regionala obalansen är farlig för samhällsutvecklingen. Vi har fortfarande en väldigt stor och stark regional obalans, exempelvis när det gäller totalförsvaret. Det har nu lagts fram en utredning — Försvarsmaktsutredning 88 — och det kommer att bli häftiga diskussioner om mer pengar till militären; redan nu får den för övrigt 70 miljoner varje dag. Samtidigt bygger man in i samhället regional obalans och ökad sårbarhet. Det är ett stort problem för totalförsvaret. Den regionala obalansen innebär också ökad miljöförstöring i allra högsta grad. Det följer nämligen av regional obalans. 200 000 människor i våra storstadsområden lever i dag vid gator där luftföroreningarna är värre än vad FN rekommenderar. Det är förnedrande för de människorna, helt enkelt, och det är en följd av den regionala obalans vi har. Ingela Thalén hävdar att regeringen är intresserad av att minska den regionala obalansen. Jag kan tänka mig att hon tycker att kampanjen Låt hela Sverige leva är bra. Samtidigt accepterar ni i regeringen att Arlanda stad byggs. Det blir i stort sett en asfaltering mellan Stockholm och Uppsala. Tullinge flygplats stöds av socialdemokrater. Trots s.k. idiotstopp för kontor i Stockholm byggs det kontor vid Centralen. Landstingsförbundet bygger nytt kontor, kring Globen byggs det nya kontor, som i stället kunde bli bostäder för bostadslösa, och facket bygger nya kontor i Stockholm. Man sätter helt enkelt in en magnet i Stockholmsområdet, och då kan inte hela Sverige leva. Det jag kräver är långsiktiga åtgärder. Vad har regeringen för långsiktiga åtgärder att komma med?

Herr talman! Det är en långsiktig utveckling i regionalpolitiken att satsa på kompetensutveckling, att satsa på de högskolor som finns runt om i landet, att satsa på teknikcentra, att satsa på utbildning över huvud taget. Om vi tittar på folkmängdsförändringen i länen, finner vi att den ur skogslänens och övriga läns synpunkt är mycket positiv och att det sker en ganska kraftig förändring i Stockholmsområdet. I den senaste rapporten från statistiska centralbyrån kan man se att Stockholms inflyttningsöverskott består uteslutande av invandring och av födelseöverskottet, och gentemot övriga landet har Stockholms län ett flyttningsunderskott. Det här visar på att de regionalpolitiska insatser som hitintills har gjorts och som kommer att fortsätta ger ett positivt resultat. Däremot är det riktigt, vilket inte Birger Schlaug antydde, men som jag tycker är viktigt, att den inomregionala obalansen i Stockholms län måste åtgärdas.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern menar då att det finns ingen inbyggd magnet i Stockholmsområdet i dag, med Arlanda stad och allt det här. Det är intressant att höra. Jag tror att det krävs mer långsiktiga åtgärder, på tre olika områden. Ett av dem är ägandet. Vi måste ha kvar ägandet ute i hela landet. Tycker regeringen t.ex. att det är bra att anställda får förköpsrätt till sina företag när företagen skall säljas, så att ägandet finns kvar i hela landet? Vidare krävs det en mer konsekvent och långsiktig strategi för att få ökad lönsamhet i företagen utanför storstadsområdena, exempelvis genom ganska dramatiskt sänkta arbetsgivaravgifter i områden som inte tillhör storstäderna. Är regeringen villig att genomföra en sådan sänkning, en gynnad konkurrenssituation helt enkelt för de här företagen? Det krävs också en annan inställning till bostadsbidraget. Utveckla det till ett bastillägg, så att glesbygdsboende får lika mycket stöd som stadsboende.
Herr talman! Det är viktigt att det inte blir ett motsatsförhållande mellan Stockholms kommun och övriga kommuner i landet. Jag tycker att vi skall dra nytta av att Stockholms kommun är en magnet i förhållande till storstäder i övriga Norden och i Europa. Stockholm är intressant som etableringsort för företag som har en europeisk verksamhet, och det tycker jag att vi skall ta vara på. Vi skall samtidigt ta vara på möjligheten att rent praktiskt flytta ut verksamheter från Stockholms kommun till andra delar av landet. Vi kan se exempel på det, senast i ett regeringsbeslut i dag, då ett stort tjänsteföretag flyttar ut en lång rad arbetsplatser till flera orter i anslutning till stödområdet. I fråga om stödområdesindelningen har jag för närvarande inget förslag till ändring av det som gäller i dag.
Herr talman! Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern inte anser att det som nu händer i Stockholmsområdet — nya kontor, Arlanda stad och allt detta — är en magnet som drar till sig folk från andra delar av landet. Jag Prot. 1988/89:9 tycker att det är ganska intressant att arbetsmarknadsministern har den 13 oktober 1988 uppfattningen, eftersom den är helt felaktig enligt mitt sätt att se. AR RE re Re SE Hur ser ni i regeringen på ägandet i den här situationen? Är det viktigt att ägandet finns kvar där människor bor, eller skall ägandet centraliseras? Anser ni det vara en regionalpolitisk åtgärd att se till att ägandet finns kvar där människor finns? En annan viktig fråga: hushållen. Varför kan man inte likställa boende i t.ex. Gäddede med boende i Stockholm och utveckla bostadsbidraget till ett bastillägg som bara hänger ihop med inkomsten i familjen och antalet barn? Om människor i glesbygden har dyra transportkostnader och människor i storstaden dyra hyreskostnader, det tycker jag att staten skall ge sjutton i. Stöd glesbygdsboendet också!

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Svaret är rakt och utan krumbukter och innebär i korthet att det har varit brister. Man har inte översatt skyddsföreskrifterna till ungerska. Tydligen kommer man nu att göra en översyn av rutinerna på SSAB, och industriministern lovar att se till att den översynen görs på ett lämpligt sätt. Med det får jag tills vidare låta mig nöja. Det viktiga är ju att man drar riktiga lärdomar och också ser till att olyckor sådana som dem jag har berört i min fråga helt omöjliggörs.

Herr talman! Göthe Knutson har erinrat om ett uttalande som jag gjorde år 1968 om ungdomsbrottslingar som återfaller i brott. Han har nu bett mig att i riksdagen klarlägga innebörden i mitt uttalande, sedan jag tillträdde som justitieminister, om att jag i dag skulle uttrycka det mycket bättre. För 20 år sedan uttryckte jag mig i ordalag som var mycket illa valda. Jag vill därför slå fast att jag helt ansluter mig till uppfattningen att den enskilda människans trygghet till liv, hälsa, integritet och egendom är ett grundläggande mål för kriminalpolitiken. Brottslighet kan aldrig accepteras utan måste bekämpas. Vad jag menade för 20 år sedan var att man måste förstå anledningen till att människor begår brott. Men det är inte detsamma som att försvara brottsligheten. Vi vet att en mycket stor andel av dem som döms för brott tillhör socialt utsatta grupper. I bakgrunden finns i regel svåra uppväxtförhållanden, arbetslöshet och missbruk. Det hindrar inte att vi skall ingripa med fasthet också i dessa fall. Men i ett djupare kriminalpolitiskt perspektiv och för att på sikt förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet är det viktigt att skapa goda förutsättningar för dem att växa upp och finna en plats i samhället. Genom att skapa ett rättvisare samhälle ökar vi möjligheterna att motverka brottsligheten. Jag hoppas att jag har gjort mig tillräckligt klar på den här punkten nu.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag vill då genast fråga om jag nu skall tolka svaret så, att detta är ett bestämt avståndstagande från formuleringar i stil med att det är en självklarhet att den som inte har en bil går ut och stjäl en sådan på gatan. Om jag kan tolka svaret så är det glädjande. Det är utomordentligt angeläget att vårt land har en justitieminister som konstaterar skillnaden mellan rätt och fel, som konstaterar att det finns en brottslighet som måste beivras. Som läget var ännu till denna stund här och nu har det från justitieministern bara lämnats ett svar på den fråga jag har ställt, och det var att justitieministern i dag skulle uttrycka sig på ett bättre sätt än 1968. Detta gav anledning till stark oro. Man måste fråga sig om vi hade fått en justitieminister med en anarkistisk uppfattning och om denna justitieminister var kvar på samma nivå som under den socialistiska studentrevoltens år. Det finns också andra sociala sidor än brottslingens i ett sådant här fall, och det gäller ägandet. Det finns bakom varje stulen bil en ägare, en människa eller oftast en familj. Ägarens eller ägarnas sociala situation måste också beaktas, och jag hoppas att det kommer fram tydligt när justitieministern nu här, som jag hoppas, tar klart avstånd från det tidigare uttalandet.
Herr talman! Som jag redan sagt har jag tagit avstånd ifrån det sätt på vilket jag uttryckte mig för 20 år sedan. Det jag inte kan ta avstånd ifrån är hur jag tänkte då. Jag tänker likadant i vad gäller behovet av att förebygga brott, och det är bara jag som egentligen vet vad jag tänkte för 20 år sedan. Jag var då engagerad i detta att samhället måste se på orsakerna till att människor begår brott och vidta åtgärder mot dessa orsaker. I dag har jag en bredare erfarenhet och en djupare kunskap. Det ger mig möjlighet att i varierade former förebygga alla former av brottslighet. Jag kommer att med kraft och konsekvens fullfölja det kriminalpolitiska arbete som mina företrädare har påbörjat. I det arbetet ingår givetvis också att se till att offren för brottsligheten tas om hand på ett bättre sätt än hittills.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för det kompletterande svaret. Jag måste emellertid be att få citera ännu en gång ur det beryktade yttrandet i den TV-sända debatten för 20 år sedan. Då sade Laila Freivalds: ”Däremot kan jag inte förstå hur man ska kriminalisera människor som aldrig i sitt liv har fått en chans att tjäna ihop till sin egen bil till exempel. Sådana pojkar som åker ut och in i ungdomsvårdsskolor; aldrig någonsin kan de köpa sin egen bil.
Sådana pojkar som åker ut och in i ungdomsvårdsskolor; aldrig någonsin kan de köpa sin egen bil. Att de tar en bil som står på gatan, det tycker jag är fullkomligt självklart.” Som justitieminister 20 år senare har Laila Freivalds till allmän häpnad sagt att hon har samma inställning i dag men skulle i dag ”uttrycka det mycket bättre”.
Att de tar en bil som står på gatan, det tycker jag är fullkomligt självklart.” Det är ganska självklart att man då som ledamot av Sveriges riksdag också frågar sig, efter det att justitieministern inte har tagit avstånd från uttalandet: Vad leder det till? Vart syftar justitieministern?
Eftersom det inte är ointressant vilken inställning landets justitieminister har till bl.a. bilstölder ber jag justitieminister Freivalds i riksdagen i klartext meddela innebörden av att ”uttrycka det mycket bättre” än 1968.
Jag önskar henne all lycka till i arbetet på att skapa ett rättvisare samhälle och komma till rätta med brottsligheten. Men det måste också finnas reaktioner från samhället på brottslighet.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stävja meningslös vandalism som allt oftare drabbar medborgare i vårt land, bl.a. i form av skadegörelse på parkerade bilar. Prot. 1988/89:9 Sådan skadegörelse är liksom andra former av skadegörelse en typ av 13 oktober 1988 brottslighet som har ökat i omfattning på senare tid. Jag delar Margit SI — — Gennsers oro över denna utveckling som ekonomiskt och på andra sätt drabbar både enskilda och samhället som helhet. Problemet med skadegörelse i olika former är inte bara en fråga om hur lagstiftningen är utformad. Detta innebär naturligtvis inte att de möjligheter som finns på detta område bör lämnas outnyttjade. Låt mig nämna två konkreta exempel på lagstiftningsåtgärder som kan få särskild betydelse. I år har införts möjligheter för domstolarna att i samband med villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till vård inom socialtjänsten för brott som har vållat skada ålägga den dömde att biträda med att avhjälpa skadan. Dessa regler innebär en tydligare reaktion från samhällets sida när det gäller den här typen av brott. Jag vill också hänvisa till det arbete som pågår inom justitiedepartementet beträffande straffskalorna för de olika brotten. Arbetet bygger på ett förslag av fängelsestraffkommittén. Kommittén anger som sin uppfattning att det finns skäl att se allvarligare på skadegörelsebrotten än för närvarande. Beredningen av förslaget inom departementet bedrivs också med denna inriktning. Till sist vill jag säga att jag givetvis är beredd att överväga de ytterligare lagstiftningsåtgärder som kan bedömas vara motiverade.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret som ger mig tillfredsställelsen att se att vi hyser samma oro över denna skadegörande verksamhet som sker på gator och torg och som gäller parkerade bilar och annan egendom. Jag noterade också att justitieministern hade vissa förslag, t.ex. att den som gör ofoget också skall avhjälpa skadan. Justitieministern har också tittat på straffskalan. Jag skall vara litet personlig. Jag råkade ut för vandalisering på valdagen och funderade över situationen. Vad beror det egentligen på att friska, normala människor kan ge sig på en bil som står parkerad? Ibland ger de sig på människor också och slår dem utan anledning. Jag undrar om man inte måste gå på mera djupgående attityder. Den svenska staten har under senare år ofta visat sidvördnad mot äganderätten. Vad de styrande gör sprider sig även till folket, i alla fall till de mest lättledda. Måste vi inte också skydda ägandet, t.ex. ett grundlagsskydd för äganderätt? Justitieministern sade att hon var öppen för andra lagstiftningsåtgärder. Jag tror att vi måste börja skydda äganderätten, och det måste vi också göra för att skydda oss mot ännu värre saker, t.ex. att man ger sig på folk också.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag — mot bakgrund av genteknikens möjligheter till s.k. genmanipulation av djur och även människor — är beredd att för Sveriges räkning avvisa patenträtt på genmanipulerade levande varelser. Låt mig redan från början slå fast att jag för min del bestämt avvisar tanken på att man skall kunna få patent på sådana högre former av liv som Bengt Harding Olson nämner. Vilka gränser vi skall sätta för möjligheten att patentera andra biotekniska uppfinningar är en oerhört komplicerad fråga. Framför allt inrymmer den grundläggande etiska och moraliska aspekter. Men det finns också svåra rättstekniska problem. Som Bengt Harding Olson noterat har frågan tagits upp i det lagstiftningssamarbete som äger rum inom FN-organet WIPO . Sverige tar aktiv del i det arbetet. Även inom EG och Nordiska ministerrådet intar frågan en framskjuten plats. Dessa internationella diskussioner befinner sig alltjämt i ett inledande skede. Få länder har bestämt tagit ställning till frågan var gränsen för det patenterbara området skall gå. Det är också för Sveriges vidkommande för tidigt att inta en definitiv ståndpunkt i denna fråga. Allmänt bör vi dock sträva efter att finna etiskt godtagbara lösningar som samtidigt kan vinna en bred internationell uppslutning. Det är viktigt för att bevara den internationella rättslikheten på området och för att skapa goda förutsättningar för en fortsatt västeuropeisk integration.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern så mycket för svaret. Jag noterar att bioteknik och genteknik är två nya forskningsområden som blivit alltmer politiskt aktuella. Det pågår ett utvecklingsarbete som vi är överens om på många håll i Sverige, i Nordiska rådet, inom EG och inom FN. Ett kärnproblem är frågan om rätt till patent, alltså patenträtten till levande varelser. Då talar vi närmast om genmanipulerade varelser, alltså djur och faktiskt också ytterst människor. Men vi talar också om en patenträtt på själva processen att framställa skall vi kalla det konstgjorda varelser. Den officiella svenska inställningen måste klart och entydigt deklareras. Jag vill nog säga till justitieministern att vi inte befinner oss i ett inledande skede. De förhandlingar som sker nu, där Sverige är inblandat, är i ett ganska avgörande skede. I FN-organet WIPO måste i slutet av denna månad de svenska representanterna ta ställning: ja eller nej till patenträtt på levande varelser. Då är det viktigt att inställningen är genomtänkt och att den inställningen är politiskt förankrad. Det bör dessutom komma till allmänhetens kännedom var vi står. Jag noterar av justitieministerns svar att justitieministern säger nej — vi skall inte ha sådan patenträtt för egen del. Ja tack, det lugnar säkert många, men vad är regeringens officiella inställning till detta? Det hölls ett sammanträde i fredags som var mycket viktigt. Vad avhandlades då? Vilka direktiv gavs? Eller skall tjänstemannarepresentanterna handla självsvåldigt? Riksdagen och svenska folket har rätt till information om detta, eller hur, justitieministern?

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om vilka åtgärder jag — mot bakgrund av rymningarna från Västerviksanstalten för några dagar sedan — är beredd att vidta för att förhindra rymningar från de slutna kriminalvårdsanstalterna. Göthe Knutson hänvisar i sammanhanget till mina två företrädares löften om åtgärder mot rymningar från fängelserna. Inledningsvis vill jag erinra om att statsministern i sin regeringsförklaring uttalat att kriminalvården måste bedrivas så att rymningar förhindras. Detta gäller givetvis alla typer av anstalter. Det finns dock skillnader i säkerheten vid olika anstaltstyper. Så är säkerhetskraven större på slutna riksanstalter än på slutna lokalanstalter som Västerviksanstalten. På sådana anstalter placeras företrädesvis intagna som dömts till fängelse i högst ett år. De åtgärder som mina företrädare har redovisat här i kammaren och i andra sammanhang har rört problemen med rymningar från specialavdelningarna på de slutna riksanstalterna Norrköping och Hall, där man uteslutande placerar rymningsbenägna intagna med mycket långa fängelsestraff. Jag är helt överens med mina företrädare i den här frågan. Åtgärder har också vidtagits för att höja säkerheten vid specialavdelningarna. Avdelningen på Norrköpingsanstalten har, efter ombyggnad och komplettering av säkerhetsutrustningen, öppnats på nytt den 3 oktober. Personalen har också genomgått speciell säkerhetsutbildning. Båda specialavdelningarna berörs vidare av ett av kriminalvårdsstyrelsen utarbetat förslag till åtgärdsprogram som syftar till att höja säkerheten vid tyngre anstalter. Avsikten är att programmet-— efter sedvanliga förhandlingar med de fackliga organisationerna — skall anpassas till de olika anstalternas särskilda förhållanden. Jag kommer givetvis att fortlöpande följa utvecklingen. Något särskilt initiativ från regeringens sida är enligt min mening inte motiverat.

Herr talman! Tack för svaret, justitieministern. För några dagar sedan kunde spionen och landsförrädaren Stig Bergling fira jubileum — ett år i frihet. För dagen är 270 interner på fri fot. 40 av dem är klassificerade som speciellt farliga. Justitieminister Laila Freivalds har sagt i ett tidningsuttalande att hon inte reflekterade över Berglings flykt då det Prot. 1988/89:9 begav sig. Det gjorde däremot resten av svenska folket. Jag kan berätta för 13 oktober 1988 justitieministern att spionen Bergling bokstavligen promenerade ut i friheten. Så slapp var bevakningen. Eller kanske den av regeringen godkända bevakningen helt enkelt syftade till att han skulle få möjlighet att fly? Det hela var rent löjligt, men samtidigt ganska förfärligt. Tydligen är det dåligt ställt med bevakningen av fångar även i dag på en rad anstalter. I år firas rekordår för rymningar inom kriminalvården. Åtgärderna som statsrådet berättade om har uppenbarligen inte givit resultat. Aldrig förr har så många fångar rymt, skriver Aftonbladet, som nog enligt regeringen bör vara ett sanningsvittne eftersom den tidningen är LO-ägd och socialdemokratisk. Jag anser att det svar som statsrådet nu har givit mig andas en passivitet och liknöjdhet för den här rätt svåra problematiken. Det är ju inte meningen att vi skall ha vare sig slutna riksanstalter eller slutna lokalanstalter, för att undvika att man bara medelst en skivstång skall kunna öppna ett fönster, som nu skedde i Västervik. Är det verkligen statsrådets avsikt att inte vidta några ytterligare åtgärder?
Herr talman! Jag vill på nytt poängtera att rymningar från fängelserna måste försvåras. Detta får dock inte ske till vilket pris som helst. Ökad inlåsning och isolering från yttervärlden skapar en inhuman miljö både för de intagna och för personalen. Jag anser att det vore bra om den här rymningsdiskussionen kunde få rimliga proportioner. Man måste således se mycket allvarligt på rymningar från de slutna riksanstalterna, mycket allvarligare än på rymningar från lokalanstalter och framför allt från öppna anstalter. Dessutom har antalet rymningar från slutna riksanstalter och slutna lokalanstalter legat på en oförändrad nivå under hela 1980-talet, om man tar hänsyn till beläggningen. Jag är givetvis inte nöjd med den nivån. Jag vill se en tydlig minskning av rymningarna från våra anstalter. Men frågan om säkerhet får inte ses isolerad, utan den skall kopplas till frågan om innehållet i vården av kriminella under verkställighetstiden. När det gäller Berglings flykt vill jag påpeka att han rymde under en permission, och permissionsreglerna för den typen av fångar har ändrats sedan dess.

Herr talman! Det är tydligt att dessa ändringar av permissionsreglerna inte har lett till något resultat, eftersom 800 interner har avvikit just under permissioner de första sju månaderna i år. Som jag nämnde är 270 på fri fot, varav 40 är klassificerade som speciellt farliga. Det kan ju inte ge allmänheten den uppfattningen att landets styrande tar allvarligt på problemet. När det gäller urskulden som regeringen har, att man ligger på samma rymningsnivå nu som tidigare med hänsyn till omsättningen, kan man bara konstatera att brottsligheten i landet har ökat, vilket har medfört fler interner. Men samtidigt är det alltså fler som kliver ut ur fängelserna eller 127 som inte följer gällande permissionsregler, regler som varit alltför generösa. Justitieministerns företrädare i detta ämbete poängterade här i kammaren bl.a. i ett svar till mig att det minsann skulle bli annorlunda. Hon uttalade detsamma i TV, men ingenting har förändrats. Man frågar sig om man skall skratta eller gråta åt dessa rymningar. Jag rekommenderar läsning av tidningen Aftonbladet, åtminstone en sida i tisdagsnumret: ”De kryper genom ventiler. De hoppar över murar. De gräver sig ut. Eller bryter sig helt enkelt ut genom gallerförsedda fönster med hjälp av bågfilsblad och skivstänger. 1988 ser ut att gå till historien som rymningarnas år.” Man ger också några exempel: ”En 30-årig mordanklagad fånge rymmer från Hall utanför Södertälje sedan han sågat sönder gallret för fönstret med hjälp av ett bågfilsblad. Justitieministern, vad är detta?
Herr talman! Jag föredrar att hålla mig till kriminalvårdsstyrelsens statistik och inte till Aftonbladets redovisning av enstaka fall. Det har vidtagits åtgärder när det gäller de slutna riksanstalterna. Det har vidtagits åtgärder när det gäller permissionsreglerna. Men framför allt: Det förhåller sig inte så att antalet rymningar har ökat.
Herr talman! Jag kommer givetvis att mycket noggrant granska kriminalvårdsstyrelsens statistik och därefter gå i svaromål mot de påståenden som justitieministern gör i denna debatt. Räknat i antal har rymningarna blivit fler, vilket även jag kunde utläsa av den statistik som presenterades i början av september — den blev ju mycket uppmärksammad. Jag tror faktiskt att Aftonbladet är mycket källkritisk och baserar sig på just den statistiken. Ingen kan väl förneka att det som jag nyss citerade är korrekt. Aftonbladet fortsätter: ”Tre interner på kriminalvårdsanstalten i Täby bryter upp ett fönster och tar sig över staketet ut i friheten.” Det är inte särskilt svårt att ta sig ut från ett fängelse som rimligen eller åtminstone borde vara stängt för dem som är interner. Jag citerar vidare: ”Tre interner på Huddingeanstalten tar sig ut genom ett krossat fönster, klättrar över det inre staketet och gräver sig under det yttre. En av dem klassas som farlig.” Jag hoppas att justitieministern tar itu med detta problem. Andra justitieministrar har misslyckats.

Om organisationsan Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig hur många slutningen tillpolitiskt fackliga organisationer som i dag är organisationsanslutna till socialdemokra Pag terna och om jag avser att medverka till att denna nya anslutningsform kommer att upphöra. Som svar på frågan om min eventuella medverkan till att den nämnda anslutningsformen skall upphöra har jag ingenting att tillägga till vad mina företrädare sagt när de här i riksdagen redovisat regeringens uppfattning om kollektivanslutningen. Jag upprepar alltså att den föreningsfrihet vi har här i Sverige innebär att medlemmarna i fackliga och politiska organisationer — lika väl som medlemmar i andra typer av ideella föreningar — själva bör få bestämma hur de vill ha det i sin förening, vilka andra organisationer föreningen skall samverka med, i vilka former samverkan skall ske, hur föreningens medel skall användas, osv. Regeringen avser inte att medverka till någon begränsning av den friheten.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på frågan. Detta var ett svar som var väntat. Samtliga tidigare justitieministrar har i denna kammare sagt likadant, så jag har inte väntat mig någon förändring. Vi har dock i alla fall en ny justitieminister nu, och det är därför bra att också testa hennes syn på detta. Den nya justitieministern har ju tidigare varit chef för konsumentverket. Man kan fråga sig hur en ”konsument”, en föreningsmedlem, känner sig då han/hon blir kollektivt ansluten eller tvångsansluten till ett politiskt parti. Det kan också vara en fråga att tänka på. Kollektivanslutningen skall upphöra i och med 1990 års utgång, har man sagt. Det har också beslutats på den socialdemokratiska partikongressen. I stället kommer då den nya formen organisationsanslutning. Den formen har inte varit speciellt mycket debatterad i denna kammare. Justitieministern svarar ändå på exakt samma sätt som man brukar göra när det gäller kollektivanslutningen. Det nya med organisationsanslutningen är ju att organisationen, fackföreningsavdelningen, blir medlem i det politiska partiet, socialdemokraterna. Medlemsavgiften som kommer att tas ut skall baseras på det totala antalet medlemmar i den fackliga avdelningen. Häri ligger det nya. Tidigare var den enskilde medlemmen ansluten. I och med den nya anslutningsformen har medlemmarna inte ens reservationsrätt. De måste således ställa upp och betala, och de kan inte reservera sig. Om de på fackmöten protesterar mot organisationsanslutningen avslöjar de därmed mer eller mindre sin politiska hemvist. Jag tycker att justitieministern skall ta sig en allvarlig funderare på den här frågan. hindra att barn utnyttjas för pornografiska alster
Herr talman! Även som konsumentombudsman fick jag ofta frågor som rörde just föreningsfriheten. Jag hade ofta anledning att åberopa den och att försvara den. Det gör jag även i detta sammanhang. Personligen vill jag säga att eftersom det socialdemokratiska kongressbeslutet nu innebär att man frångår kollektivanslutningen och går över till individuell anslutning, är det en utveckling i rätt riktning.
Herr talman! Jag kan konstatera att den förra konsumentchefen, nuvarande justitieministern, anser att det är viktigare med föreningens frihet än med den enskilda människans frihet, och det tycker jag är allvarligt. Frågan om kollektivanslutningen behandlas just nu i KU. Det finns också ett yrkande om att riksdagen skall uttala sig emot att man organisationsansluter föreningar till politiska partier. Jag hoppas verkligen att det finns en majoritet i KU för denna fråga. Jag vet att miljöpartiet har sagt att det är emot kollektivanslutningen. Det måste då också vara emot organisationsanslutningen. Vpk, som blev en aning lurat när det skulle bli nya anslutningsformer, känner sig väl litet åsidosatt i den här frågan. Vpk kan nog därför också tänka sig att reagera negativt på organisationsanslutningen. Jag hoppas verkligen att majoriteten i konstitutionsutskottet tar ansvar för den enskilda människan.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ingripa mot de människor som utnyttjar barn för pornografiska alster och som driver handel med dessa. Bakgrunden till frågan är uppgifter i massmedia som utpekar Sverige som storexportör av barnpornografi, såväl stillbilder som videofilmer. Uppgifter av det slaget har gång efter annan cirkulerat i pressen och andra media. Det har emellertid visat sig svårt att få fram belägg för att uppgifterna ärriktiga. Det har bl.a. påståtts att barnpornografi skulle sändas från Sverige till USA. Jag kan nämna att en delegation från USA besökte Sverige år 1985 för överläggningar om åtgärder. Från svensk sida gjordes efterforskningar för att få veta hur det förhöll sig med påståendena om sändningar från Sverige. Inte heller den gången fick man fram något som styrkte uppgifterna. Vad jag nu har sagt innebär naturligtvis inte att man kan utesluta att det förekommer att pornografi av det här slaget sprids från Sverige. Men jag tror att uppgifterna om omfattningen av spridningen från Sverige måste ses med en viss skepsis. Att problemet såvitt gäller Sverige ibland överdrivs hindrar inte att handel med barn och utnyttjande av barn för sexuella syften i sig utgör mycket allvarliga problem. Jag delar till fullo Ylva Annerstedts upprördhet över den företeelse som barnpornografin utgör och jag anser att man med kraft måste ingripa för att förhindra att barn exploateras på detta sätt.

Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret på min fråga. Trots den kraftfulla slutklämmen tycker jag ändå att det gav bevis på den skepsis som man överallt möter när det gäller barns utsagor om sådana här oerhörda händelser. Uppgifterna är som sagt hämtade i massmedia, och jag tycker att de är oerhörda. Vi vill inte ens tro att det är möjligt. Det kanske är orsaken till att så få fall har beivrats sedan barnpornografi blev kriminaliserad 1980. Vi får ständigt bevis för att man inte tror på vad barn berättar. Enligt amerikansk tull och polis kommer varje år 2 000 paket från Sverige med bilder och videofilmer. Man tror inte att dessa filmer framställs här, utan att de görs i Asien. Detta faktum innebär emellertid inte att det finns någon anledning att skurkar i vårt land skall få profitera på övergrepp på utländska barn. I vår lag sägs endast att spridning av sådana här alster är straffbar. Straffen är dessutom löjligt låga. Det handlar om böter som människor i sådan här smutsig hantering naturligtvis räknar som rutinmässiga kostnader. Fängelse i sex månader kan också utdömas. Det har emellertid inte gjorts hittills. TUSA räknar man innehav och spridning av barnporr som ett oerhört allvarligt brott, och det kan utdömas fängelse i tio år. Hos polisen i Oslo arbetar 15—20 personer med saken. I Sverige händer ingenting trots att det uppenbarligen försiggår en omfattande import och export och trots att man misstänker att produktion och spridning av barnpornografi sker i slutna kretsar även här. Jag vill fråga justitieministern — som säger sig vilja ingripa med kraft för att förhindra att barn utnyttjas — om hon är beredd att aktivera svenska myndigheter och att lägga fram förslag till skärpning av straffen, i vad gäller både längd och omfattning.
Herr talman! Jag är beredd att vidta varje åtgärd för att komma till rätta med användandet av barn i pornografiskt syfte och även beträffande det andra problem som Ylva Annerstedt nämner, nämligen att barn över huvud taget utnyttjas i sexuellt syfte. Beträffande barnpornografin har vi svårigheter att verkligen finna faktiska förhållanden som styrker de uppgifter som finns i pressen. Jag har t.ex. i dag talat med generaltullstyrelsen. Man uppger där att vi sedan i maj har ett tullavtal med USA som går ut på att när vi får en särskild förfrågan och misstanke föreligger, skall vi göra en särskild undersökning för att finna sändningar som påstås vara på väg. Någon sådan konkret begäran har inte kommit från USA. Jag har också fått höra att sedlighetsroteln i Stockholm har fått tre tips under det senaste året om att det någonstans skulle förekomma barnpornografi. När man har gjort undersökningar på platsen har man inte funnit något. Jag är övertygad om att alla myndigheter som är inblandade i den här frågan — sociala myndigheter och kanske framför allt polisen och tullmyndigheterna — är oerhört uppmärksammade på frågan. Det finns inga delade meningar hos någon som har någon anknytning till den här frågan om vikten av att verkligen komma till rätta med och finna de eventuella personer som sysslar med denna verksamhet. Jag är övertygad om att dessa myndigheter kommer att vara oerhört vaksamma i den här frågan i framtiden. Beträffande straffskalorna och just pornografin gäller det att först hitta brottslingen för att över huvud taget kunna döma honom. Men jag håller med om att straffskalorna på det här området behöver ses över. Det pågår ett arbete inom justitiedepartementet med en allmän översyn av straffskalorna. Den här frågan kommer att beaktas i det sammanhanget.
Herr talman! Jag tycker det är mycket positivt med justitieministerns engagemang i frågan, och jag tycker det är bra att vi får beskedet att det nu pågår en översyn av straffskalorna. Betyder det att vi snart kan vänta ett resultat av översynen? Jag skulle vara tacksam också för ett sådant besked. Det tullsamarbetsavtal som justitieministern nämner har funnits bara sedan i maj i år. Det innebär ändå att man nu på ett helt annat sätt än tidigare kan göra de efterforskningar som tidigare kunde ske endast på diplomatisk väg. Men det krävs alltså ett aktiverande någonstans ifrån för att tullkriminalen skall göra dessa efterforskningar. Är justitieministern beredd att medverka också till detta?
Herr talman! Jag kanske skall nämna en rad åtgärder som är på gång i fråga om internationella kontakter. Det behövs ju ett internationellt engagemang för att komma till rätta med de här frågorna. På gemensamt nordiskt initiativ har Europarådet tillsatt en kommitté som skall föreslå åtgärder mot handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. På nordiskt initiativ togs samma fråga upp vid det europeiska justitieministermötet i Lissabon i juni i år.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
Herr talman! Jag vill tacka för de beskeden. Jag tycker det känns betryggande att det faktiskt sker arbete på så många nivåer. Men jag tycker ändå det vore av värde att få ett snabbt resultat beträffande alla dessa aktiviteter, åtminstone i fråga om det som vi kan påverka i Sverige. Vi vet ju att dessa barn är oerhört utsatta, och de får ständigt signaler från vuxenvärlden som innebär att de inte blir trodda. De måste få känna att också myndigheterna någon gång ställer upp. Då får avståndet till insatser och Prot. 1988/89:9 åtgärder inte vara för långt. 13 oktober 1988
Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att den fortsatta utvecklingen och tillverkningen av den nya uniformen till försvaret kommer att ske i Sverige. Hans Nyhage har frågat mig om jag vill redovisa min syn på upphandlingen av militära uniformer. Frågorna är föranledda av att försvarets materielverk efter anbudsförfarande upphandlat väv till och konfektionering av uniformer till försvaret. Vid upphandling till försvaret gäller bestämmelserna i upphandlingsförordningen, vilket innebär att upphandlingen skall ske på affärsmässiga grunder. Vidare är det fastlagt att försvarets materielverk skall samråda med överstyrelsen för civil beredskap för det fall ett utländskt anbud understiger lägsta svenska anbud och angelägna försörjningsberedskapsmotiv kan vägas in i den statliga upphandlingen. Jag har fått veta att försvarets materielverk har antagit det lägsta anbudet för konfektioneringen som också väsentligt understiger det lägsta inhemska anbudet men delat ordern på väv mellan Sverige och utlandet. Jag finner inte anledning att ifrågasätta materielverkets beslut.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, även om jag ogillar innehållet i det. För mig och för de flesta svenskar är det självklart att den svenske soldaten skall ha svensktillverkad uniform. Det är viktigt därför att uniformen är en viktig del av soldatens skyddsutrustning. Det är inte meningen att alla dess egenskaper skall vara väl kända för vem som helst ute i världen. Vidare är det viktigt för oss att i Sverige behålla det kunnande som behövs för att utveckla den här typen av produkter. Det rör sig inte om vilken typ av produkter som helst utan om en tekniskt avancerad produkt som har utvecklats under många års arbete, med stora insatser från svensk industri beträffande både kunnande, personal och ekonomiska åtaganden. Därmed har man förväntat sig — och borde ha kunnat räkna med — att detta skulle vägas in när upphandlingen så småningom skulle ske. Detta uppträdande mot industrin tycker jag inte är riktigt. Försvarets materielverk har gjort fel när man har tagit resultatet från detta arbete och skickat ut det till konkurrenter i utlandet och sagt: Gör en sådan här produkt, så skall vi köpa den av er om ni kan sälja den till ett bra pris. Jag tycker att det är fel. Det är nu bara försvarsministern som genom att vidta åtgärder kan göra 133 någonting åt detta, återupprätta det förtroende som är borta. Regeringen har hittills inte velat ta ställning i det här fallet, utan man har hukat i buskarna, så att säga. Jag tycker det är viktigt att vi kan göra dessa produkter i Sverige, att vi lägger ut beställningarna i Sverige — av de orsaker som jag har framfört. Varför skyller försvarsministern på de statliga verken? Det är ju bara försvarsministern som i det här läget kan ta de beslut som krävs om att vi skall köpa svenskt trots att det blir något dyrare. Andra statliga verk har köpt uniformer i utlandet, men de har fått backa när de har sett resultatet — uniformerna har inte hållit måttet. Jag skulle vilja vädja till försvarsministern att göra någonting åt detta. Jag upprepar frågan: Varför agerar inte regeringen?
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag tyvärr inte finner vara särskilt positivt. Handläggningen av detta ärende från ansvariga myndigheters sida är enligt min mening högst anmärkningsvärd. Överenskommelse träffades 1979 mellan försvarets materielverk och svensk tekoindustri om framtagande av en uniformsväv, på vilken ställdes mycket höga kvalitetskrav. Industrin har ställt sin kapacitet, sitt tekniska kunnande, sin laboratorieutrustning och sin produktionsutrustning till förfogande för att utveckla den nya väven. Det har tagit flera år att arbeta fram den aktuella väven, under vilken tid således betydande delar av produktionsapparaten varit inriktade på och uppbundna av detta arbete. Alternativt skulle alltså andra produkter ha kunnat framställas, som gett inkomster. En förutsättning har därför givetvis varit att kostnaderna för utvecklingsarbetet skulle täckas in av framtida leveranser. Från FMV:s sida påstår man nu, när väven väl är framtagen och godkänd, att man därifrån i allt väsentligt finansierat utvecklingsarbetet och att industrin således skulle ha fått täckning för sina kostnader. Detta är uppenbarligen inte sant. Det är industrin själv som i huvudsak fått stå för dessa kostnader. Ersättning från FMV har endast utgått i begränsad omfattning. Men inte nog med detta. FMV har tillåtit sig att begära in anbud på en kopiering av den inom svensk industri utvecklade och tekniskt mycket avancerade väven. Den affärsmoralen är milt sagt skrämmande! Generositeten mot konkurrenterna till den svenska tekoindustrin är enastående. Utvecklingsarbetet är gjort. I praktiken slipper konkurrenterna det arbetet och besparas därmed stora kostnader. Detta kallar FMV konkurrens på lika villkor. Upphandlingen skall ske på affärsmässiga grunder, säger försvarsministern. Vi vet ju, herr talman, att anbudsgivaren i Sydkorea har vänt sig till den svenska tekoindustrins färgoch kemikalieleverantörer för att få teknisk hjälp, som också har lämnats. Anser försvarsministern att handlandet gentemot den svenska tekoindustrin är korrekt, att den tillämpade affärsmetoden är klanderfri? Kan statsrådet ange något annat område — med beaktande av de i detta ärende givna förutsättningarna — där man från ansvarigt håll har handlat eller skulle Prot. 1988/89:9 kunna handla på samma sätt? 13 oktober 1988 As ms ER Om överbefälhavarens Överl h d avslutad. verläggningen var härmed avslutad försläg Försvarsrhakts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

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra en utarmning av svensk försvarsindustri vad avser örlogsfartygsproduktionen. Karl-Gösta Svenson syftar på det överbefälhavaren har anfört om svensk försvarsindustri i programplanen 1989—1992, där han också redovisat sina ställningstaganden med anledning av Försvarsmaktsutredning 88. Vad överbefälhavaren anfört i programplanen samt myndigheternas anslagsframställningar bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag vill också här upplysa om att regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att granska, överväga och lämna förslag över försvarsmaktsutredningen. Kommittén skall enligt direktiven redovisa sitt arbete den 15 december 1988. Då regeringen tar ställning till överbefälhavarens programplan kommer naturligtvis konsekvenserna för bl.a. örlogsfartygsproduktionen att vägas in.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Tyvärr gav det inte några som helst besked om hur man skall göra med Karlskronavarvet. Jag beklagar att de anställda på varvet inte kan få några besked från regeringen i detta avseende. Det är upprörande, herr talman, att regeringen av taktiska skäl hindrade medborgarna i vårt land från att ta del av ÖB-rapporten före valet. Det hade varit värdefullt att i god demokratisk anda före valet få en debatt om svenskt försvar och svensk försvarsindustri. Enligt ÖB-rapporten äventyras förmågan att utveckla och producera kvalificerade fartygssystem med nuvarande planering. Det krävs enligt ÖB ett resurstillskott på 3 20 per år för att den inriktning som ingår i 1987 års försvarsbeslut skall kunna upprätthållas även på sikt. Socialdemokraterna har i riksdagen radikalt ändrat uppfattning om Karlskronavarvet. I enighet har riksdagen tidigare fastslagit att staten skall ha ett speciellt ansvar för sysselsättningen på varvet. Nu står moderaterna ensamma om denna uppfattning. Socialdemokraternas agerande kan uppenbarligen inte tolkas på annat sätt än så, att man är på väg att stänga dörren för produktion av nya örlogsfartyg vid varvet. Även försvarsministerns uttalan Prot. 1988 88 ger stöd för en sådan tolkning. 13 oktober 1988 Den nytillsatta försvarskommittén är bunden av befintliga ekonomiska ramar. Marinen kan inte inom nuvarande ramar uppnå de mål som ställts i 1987 års försvarsbeslut. Karlskronavarvet hamnar därmed åter i en allvarlig beläggningssituation i slutet av år 1990. Det är sannerligen hög tid att regeringen ger klara besked om Karlskronavarvets framtid. Varvet och dess personal måste få framtidstro. Besluten måste bli mer långsiktiga. Kompetensen måste vidmakthållas och utvecklas.

Herr talman! Viola Furubjelke har frågat mig om skärgårdsbefolkningen, båtfolket och personalen vid sambandscentralen i Gryt kan räkna med att centralens verksamhet får fortgå i enlighet med riksdagens intentioner. I kustbevakningens anslagsframställning för nästa budgetår har, till skillnad från vad som påstås i frågan, erforderliga medel för drift av sambandscentralen i Gryt inräknats. Kustbevakningen har således inte föreslagit någon förändring i verksamheten. Kustbevakningskommittén utreder för närvarande den nya kustbevakningsmyndighetens ledningsoch sambandssystem. Resultatet kommer enligt uppgift att redovisas vid årsskiftet. Riksdagen har beviljat särskilda medel för drift av sambandscentralen i Gryt dygnet runt bl.a. mot bakgrund av den betydelse en kontinuerlig närvaro av bevakningspersonal i kustregionerna har. En ändring av detta förhållande kan naturligtvis endast ske efter nytt ställningstagande av riksdagen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det var ett glädjande besked att medel har avsatts, så att sambandscentralen i Gryt får fortsätta sin verksamhet. Jag har naturligtvis förståelse för att försvarsministern inte kan föregripa kustbevakningskommitténs utredning, som nu pågår. Sambandscentralen betyder väldigt mycket för den bofasta befolkningen i skärgården. Den sparar också pengar åt samhället. Vid ett besök i måndags vid Gryts sambandscentral blev jag övertygad om att det är på det sättet. Jag fick då flera exempel på hur viktig den geografiska närheten till skärgårdsborna är. Där utspelar sig t.ex. följande: En seglare anropar sambandscentralen och anmäler en misstänkt skogsbrand. Den tjänstgörande på sambandscentralen vet med en gång hur hon skall agera. Hon ringer till den fiskare som bor på grannön och som hon 137 känner och ber honom kontrollera saken. Han kan snabbt tala om att det var en helt kontrollerad avfallsbränning som pågick. Med detta samtal förhindrade alltså den tjänstgörande på sambandscentralen en onödig utryckning. Om det verkligen hade varit en okontrollerad brand, hade hon med sin personkännedom snabbt sammankallat Gryts hemvärn. Under tiden hade kustposteringens båtar gjorts klara. Efter ca 10 minuter hade de varit på väg ut för att släcka branden. Denna effektivitet tror jag att man kan uppnå bara med geografisk närhet. Skärgårdsborna håller också ögon och öron öppna för misstänkt verksamhet i de omkringliggande vattnen. Många gånger är de osäkra när de ringer in till sambandscentralen och vill meddela att de sett någonting som de tycker är skumt. Sannolikt skulle de inte ringa till en person som de inte kände och prata om dessa saker, men i och med att det finns en ömsesidig personkännedom vågar man ringa. Sambandscentralens personal vidarebefordrar ju uppgifterna till vakthavande på Muskö, där man utreder dem. Dessa exempel talar sitt tydliga språk. För tryggheten och säkerheten är det alltså viktigt att sambandscentralen finns kvar. Jag ser därför fram emot att kustbevakningskommittén i sin utredning kommer fram till samma positiva svar som jag har fått av försvarsministern i dag.

Herr talman! Jan Jennehag har, med anledning av att militär personal varit närvarande vid en flyktingförläggning, vilket enligt uppgift skulle ha spritt skräck bland flyktingarna, frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att förhindra att något liknande skall upprepas. Jag har låtit undersöka händelsen. Den militära personalen fick kommunens tillstånd att använda en del av förläggningen för att tvätta sig efter en övning. Övningsledningen var inkvarterad i en annan del av förläggningen. Därför var det ingen som reagerade när personalen kom för att tvätta sig. Påståendet att personalen skulle ha spritt skräck bland flyktingarna är alltså felaktigt. Det finns ingen anledning att vidta några åtgärder med anledning av det inträffade.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Försvarsministern säger att det var ”ingen som reagerade när militären kom för att tvätta sig”. Den undersökning som försvarsministern låtit göra har tydligen inte omfattat det som stod i tidningen Östra Småland i måndags. Där ges en helt annan bild. Jag tycker att det är tråkigt att försvarsministern och jag drar olika slutsatser av vad som har inträffat. Det betyder också att den typ av händelser som nu har inträffat möjligen kan upprepas.
Jag får erinra om att vid sammanträdet tisdagen den 18 oktober kl. 15.00 kommer att företas val till fullmäktige i riksbanken m.fl. organ.